Fru talman! Statsrådet Anita Gradin sade att regeringen under många år har varnat för försämrade konjunkturer. Men det gjorde den inte när det var som viktigast, nämligen under valrörelsen 1988. Då gjorde regeringen en annan beskrivning av verkligheten, då tog man bort det krismedvetande som hade börjat byggas upp. Då sade man att allting var frid och fröjd och att de reformförslag som skulle läggas på riksdagens bord inte behövde finansieras, reformförslag som sedan har dragits tillbaka. Det är just det som jag måste se som ett oroande tecken när statsrådet i dag säger: Nu är det visst litet problem med konjunkturerna .

Fru talman! Rolf L Nilson inledde sitt anförande med att i stora delar instämma i vad jag hade sagt. Eftersom jag anser att det fanns stor likhet mellan det som jag, Hadar Cars och Nic Grönvall sade, blir det väl också ett instämmande i deras anföranden, varför jag kan förmedla detta till dem. Jag ställde en fråga om GATT och vikten av att få igång förhandlingarna. Jag tror att Anita Gradin har betytt mycket för förhandlingsklimatet och den nordiska insatsen inom GATT. Jag vill gärna ge Anita Gradin en eloge för hennes arbete i GATT sammanhang. Nu har det hela skurit ihop, och tiden rinner iväg. Vi är förstås beroende av USA och vad som händer där. Men vad gör den svenska regeringen i den uppkomna situationen? Vilka initiativ har man tagit, och hur ser tidtabellen ut med den svenska regeringens ögon? Den ekonomiska politiken är en del i handelspolitiken. Man kommer inte ifrån att det krävs en stabil hemmafront för att vi skall få en framgångsrik handel. Vi har under hela 80-talet hört talas om den socialdemokratiska tredje vägens politik och att Sverige är på rätt väg. Nu har Sverige kört av vägen och ligger i diket när det gäller ekonomin, och vi har en svår konjunktur framför oss. Nu gäller det att få Sverige upp ur diket och på vägen igen och få snurr på hjulen. Det är därför viktigt att vi driver en näringspolitik och en ekonomisk politik som främjar tillväxten och nyskapandet, tar vara på innovatörerna och utvecklar entreprenörerna. Ge Sveriges många entreprenörer luft under vingarna, då får vi också en ökad svensk internationell handel. Miljöfrågorna har berörts. Det är viktigt att vi i olika sammanhang betonar sambandet mellan miljö, handel och ekonomi. Det vore värdefullt om vi fick en ordentlig kartläggning över miljöns roll i handelspolitiska sammanhang, hur detta påverkar oss och vilka grundläggande regler som skall finnas. Vi eftersträvar stabila internationella spelregler på handelns område. Men det vore värdefullt om ett mer omfattande kartläggningsarbete kunde göras på detta område. Jag instämmer i det Hadar Cars sade. Också jag saknar prioriteringarna i regeringens handelspolitiska deklaration. Jag angav de sju prioriteringar som jag ansåg borde göras, vilka är regeringens prioriteringar?

Fru talman! Per-Ola Eriksson är en djärv person, men han har lätt för att dra förhastade slutsatser. Han är tydligen i dag besjälad av en önskan att helt och hållet rita om den politiska kartan i Sverige, men Per-Ola Eriksson är för tidigt ute. Jag kan bara kort kvittera med att säga: Vet verkligen Nic Grönvall och Hadar Cars om, Per-Ola Eriksson, att ni är så överens? De läser lusen av er centerpartister och betraktar er som hopplösa och frihandelsmotståndare. Också jag vill ta upp detta med miljöhänsynen. Jag vill återigen betona att det är oerhört värdefullt att regeringen och Anita Gradin personligen driver dessa frågor så starkt. De är livsviktiga. Jag delar Lars Norbergs uppfattning att de i bokstavlig mening är globala överlevnadsfrågor. Miljöhänsynen kommer att få en mycket betydelsefull roll i de handelspolitiska sammanhangen. Förtröttas inte, utan driv envetet miljöfrågorna och de sociala frågorna i de handelspolitiska sammanhangen, trots motståndet. Exemplet med tropiskt timmer är mycket dåligt valt. Den stora export av tropiskt timmer som skett är ju, som Lars Norberg sade, ett resultat av rovdrift och skövling av regnskogar. Det kan i dessa sammanhang göras, och har gjorts, mycket tydligare markeringar om att västvärlden och Sverige accepterar import av odlat tropiskt timmer, dvs. tropiskt timmer som skördas där det planteras nytt och inte är fråga om en produktion som innebär en skövling av regnskogarna eller de tropiska skogarna. Så några ord om Östeuropa. Vänsterpartiet har under väldigt många år lyft fram ett förnedrande inslag i den svenska handelspolitiken. Jag talar då om teknikembargot mot Östeuropa. Detta kvarstår, och såvitt jag förstår håller det på att skärpas. I nummer 14 av Ny Teknik i år togs upp att Sverige förbereder en sista och avgörande anpassning till USAs och Cocoms teknikembargo.

Fru talman! Först till den ekonomiska politiken. Jag underströk i mitt förra inlägg att regeringen har varnat för att en internationell konjunkturnedgång skulle slå hårt mot sysselsättning och ekonomi i Sverige. Men oppositionen här i kammaren har tillsammans med arbetsgivareföreningen stuckit huvudet i busken och inte precis varit till stöd när regeringen har lagt fram förslag för att stärka den ekonomiska politiken. Nu har vi problemen här. Regeringen har nu lyckats samla de viktigaste aktörerna på arbetsmarknaden kring den åtgärder som är nödvändiga. Det är huvudorsaken till att vi nu kan se fram emot en uppgång. Handelspolitiskt har vi hjälp av att den internationella konjunkturnedgången ser ut att bli relativt kortvarig. Det var detta jag ville framhålla i mitt inledande anförande. När det gäller de svenska företagens investeringar utomlands är det faktiskt den tredje vägens politik som har återgett företagen deras ekonomiska och finansiella styrka. Om de inte hade gjort hyggliga vinster under 80-talet hade de heller inte haft möjligheter att nu genom bl.a. investeringar rusta sig för att delta i den inre marknaden. Regeringen fattade vid regeringssammanträdet i går beslut om direktiven, och själva tillsättandet kommer att genomföras så snart som ordförandefrågan är löst. Miljöhänsyn är inte populism, Nic Grönvall. Det vet Nic Grönvall mycket väl, eftersom han var med i Bryssel. Han hade alla chanser att se på det förslag som EFTA-länderna lade fram. Vid det tillfället hade Nic Grönvall inga invändningar. Vi är alla medvetna om att vi i umgänget länder emellan måste ha kunskap och kunna kontrollera. Vad är det för produkter? Hur mycket gift är det på dem? Är det nödvändigt att göra si och så med äpplen, osv? Reglerna för allt detta måste vi kunna diskutera, och det vore mycket bra om man kan genomföra kartläggningar och föra en intensiv debatt också på detta område. Så till frågan om GATT och vilken tidtabell som är aktuell. Carla Hills och USA har sagt, att så länge som förslaget att förlänga USA mandatet ligger på kongressens bord i USA, kan det inte bli något besked eller beslut förrän i maj. Vi har då kommit överens om att det under denna tid skall föras tekniska samtal. Jag menar att man vid dessa tekniska samtal skall ta fasta på de förslag som fanns på bordet i Bryssel före jul och plocka fram alla de politiska frågor som finns i sammanhanget. Det gäller exempelvis MFN-principen, som är mycket viktig, och som jag tycker mig se att vissa sätter frågetecken för, inte minst i serviceavtalet. Det gäller även sådant som en övergångsperiod i MFA och regelsystemet. Detta skulle i sin tur innebära, att vi har alla möjligheter att slutföra detta avtal innan detta år är slut. Jag har fört många samtal med personer i USA, Canada och Europa, och nu senast i Italien, om hur viktigt det är med en tidtabell. Om vi säger att man får två år på sig, kommer i alla fall att på sina ställen sitta och prata tills man har sex månader kvar, och då kommer man i samma situation. Detta är vad jag har framfört från svensk sida, och jag har fått en hel del gehör även om många är skeptiska till att man skall uppställa ett specifikt datum, eftersom man inte anser att man vill ställa sig bakom ett sådant förslag med de erfarenheter man har i bakgrunden. Jag vet att EGs handelsministrar i dag samlas för att diskutera strategi i samband med GATT. Jag hoppas att också de kan komma överens, så att det hela kan föras i hamn om några månader. Vi kanske också skall tänka på att vi inte når till himlen den här gången med våra ambitioner, men väl till trädtopparna. Bara det skulle vara en framgång för GATT och inte minst för små länder i detta system. Jag tycker att regeringens prioritering mycket klart framgår av vår handelspolitiska deklaration. Vi säger: Anslutningen till EG är en av de viktigaste frågorna under efterkrigstiden. Det är vår nära omvärld som vi är mest beroende av. Därför är Europasamarbetet det som är helt centralt och det viktiga i vårt arbete. Jag tror att det också klart framgår på vilket sätt vi arbetar. Ibland kan man få dåligt samvete. Det finns ju också en del andra resor och frågor som borde tillmätas ett större engagemang. Men det finns ju begränsningar för vad man kan göra i och med att dygnet bara har tjugofyra timmar.
Fru talman! Jag vill bara konstatera att det när det gäller den här givna förklaringen beträffande miljöreglerna i handelsammanhang givetvis handlar om regler som vi är beredda att acceptera. Det är närmast en självklarhet. Jag pekade på detta med tropiskt timmer. Enligt min uppfattning är det här fråga om ett slags miljöpolitik i handelsammanhang som skadar mer än den gynnar. Det är naturligtvis på det viset, Rolf Nilsson, att den rovdrift som faktiskt pågår i de tropiska regnskogarna i första hand inte är ett handelspolitiskt problem. I stället är det främst fråga om att se till att berörda nationer får en ekonomi som gör det möjligt för dem att avstå från den rovdrift som alltså pågår och vars skadliga effekter man är medveten om. När det gäller statsrådets redovisning för synen på GATT-tidtabellen kan jag bara säga: Emottag mitt fulla stöd! Jag tror att det skulle vara förödande om vi tillätt GATT-organisationen och dess medlemmar att dra ut på processen -- vilket president Buschs begäran om en förlängning möjligen tyder på. Jag tror emellertid att denna president Buschs begäran mera är betingad av hans mandatperiod än av hans verkliga avsikter -- i varje fall hoppas jag det. Sedan skulle jag vilja ta upp en kanske obetydlig och litet löjlig fråga. Men det finns en del dynamik i den. Det gäller då det svenska snuset. Jag vet att man flinar och att det förekommer tidningsartiklar i det här sammanhanget. Men på grund av någon form av beskäftighet har EG-kommissionen påverkats att komma med ett förbudsbeslut i EG som är helt unikt. Vi är ju själva mitt uppe i detta med EES. Vi befinner oss alltså i en situation där vi skall förhandla oss fram till någon form av självständighet. Vi har då blivit tvungna att acceptera att avstå från undantag. I stället måste vi rädda oss via en ''safe guard''-klausul. Men det är alldeles uppenbart att snuset inte kan hanteras under en sådan klausul. Och nu står vi där vi står -- utanför EG. Det är precis på det sätt som i varje fall folkpartiet och moderaterna alltid har talat om. Vi står alltså utanför EG och kan inte göra vår stämma hörd eller påverka beslutprocessen. Mot den bakgrunden är även en så obetydlig fråga som den om snuset ett utmärkt exempel på hur illa ställt det har varit. Det här kan få mycket påtagliga och generande konsekvenser. Jag vill därför försäkra mig om att regeringen kommer att dela riksdagens uppfattning att det faktiskt är ganska viktigt rent politiskt att se till att detta hugskott inte leder till ett beslut. Till sist: Jag har inte uppfattat att jag har fått några svar på mina detaljfrågor beträffande Taiwan och dess representation här. I och för sig har jag förståelse för det. Givetvis behövs det en beredning. Men jag hoppas att statsrådet tänker över det här diskussionsinlägget.

Herr talman! Det är glädjande att miljöfrågorna tas upp här. Det är också glädjande att statsrådet Gradin jobbar med dessa i GATT och även i andra liknande sammanhang. Men risken finns att dessa frågor allför mycket betraktas som teknikaliteter -- dvs. att man har en fragmentarisk syn på miljöfrågorna och att man inte sätter in dem i det sammanhang där de hör hemma. Det handlar nämligen om att det föreligger ett behov för hela västerlandet och dess industrialism av en omläggning av de tekniska systemen. Det behövs alltså en omläggning från linjära produktionssystem -- system, där man bearbetar en råvara för att sedan göra produkter av den som så småningom hamnar på soptippen -- till cirkulära system som hela tiden systematiskt har en inriktning mot återanvändning och hushållning. Det är den typen av nytänkande som behövs i det internationella samarbetet, där handeln utgör ett mycket viktigt element. Naturligtvis är miljöpartisterna, Nic Grönvall, lika medvetna om de problem som finns vad gäller befolkningstillväxten som alla andra är. Jag hoppade över en passus i mitt inledningsanförande. Men jag skall ta upp den saken nu. Det är nämligen så, att Worldwatch Institutes gör prognoser för av utvecklingen i världen för det närmaste årtiondet. Följande förändringar per capita, per världsmedborgare, kan förutses: Spannmålsarealen kommer att minska med 15 %, den bevattnade arealen med 11 %, skogsarealen med 19 % och betesmarksarealen med 18 %. Jag är alltså ingalunda omedveten om dessa problem. Men det är omöjligt att i korta repliker här i kammaren komma med anvisningar om hur de kan lösas. Det handlar ju om mycket svåra problem. Jag vill inte påstå att vi i miljöpartiet har en lösning på problemen. Men vi är i alla fall medvetna om de problem som finns, och det är en första förutsättning för att det skall gå att angripa dem. Jag reagerar litet grand på det som Per-Ola Eriksson sade om detta med marknadsandelar. Sverige utgör bara en liten del av världen, och Sveriges marknadsandel i världen överträffar vida vår andel av världsbefolkningen. I en jämlik värld måste vi dock räkna med mycket mindre marknadsandelar. Därtill kommer att många länder snabbt håller på att utveckla sin ekonomi. Vi har en högt utvecklad ekonomi, så vi kan inte accelerera på samma sätt som t.ex. Korea och Taiwan. Så enkelt är det på tal om marknadsandelarna i världen. Detta är ett vanligt debattämne, och här behövs det analyser och en reaktion.

Fru talman! Jag när en stilla förhoppning om att de som kämpar för Tobaksbolaget och det svenska snuset är lika angelägna att slå vakt om andra produkter på avdelningen livsmedel. Jag tänker alltså på den näring som producerar livsmedel. Anita Gradins tidtabell när det gäller GATT är mycket bra. Jag tror att det vore farligt om det arbetet drog ut på tiden. Men ett arbete tar i regel den tid som har avsatts för det. Om man avsätter många år för ett visst arbete, kommer detta arbete också att ta flera år. Därför är det angeläget att komma i gång och att försöka gå in för att ta så kort tid som möjligt på sig. Om man gör det, tror jag att det blir ett högre tempo. I Anita Gradins handelspolitiska deklaration finns det ett avsnitt om ledarskapet i GATT. Jag tror att det finns anledning att betona just den biten och att se vilka förutsättningar som finns när det gäller att göra GATT effektivare. Det får inte vara fråga om en mans verk när det gäller en så viktig organisation. Till sist ber jag att få tacka Anita Gradin och tillönska henne en trevlig helg. Denna tillönskan gäller också övriga här i kammaren.

Fru talman! Margitta Edgren har till mig ställt följande fem frågor med anledning av att postverket avser att starta ett adressregister för samtliga postadresser. 4. Varför är inte datainspektionen tillfrågad vid starten av registret? 5. Postverket ändrar på egen hand ca 1,5 miljoner postnummer varje år. Borde inte postverket i god tid informera t.ex. folkbokföringen om ändringarna? Det är ju ett villkor för att datakvaliteten i folkbokföringsregistret skall kunna upprätthållas. Till att börja med vill jag svara Margitta Edgren att försäljning av adresser inte ingår i postverkets uppgifter, och någon försäljning sker inte heller. Således existerar ingen konkurrerande försäljning av adresser. Eftersom adresser ej lagras på ADB-media i postverket kan postverket ej tillhandahålla riktiga adresser för kunder som önskar uppgift om detta. Postverket måste hänvisa sina kunder till andra centrala register som innehåller brister. Eftersom felaktiga uppgifter i flyttningsanmälningar ofta är orsak till fel adresser, vill postverket få datainspektionens tillstånd att registrera dessa adressändringar och rättningar på datamedia. I övrigt sker ingen databehandling av adresser. Datainspektionen har ännu ej givit postverket tillstånd att starta ett dataregister med adressändringar, och postverket har därför inte påbörjat registrets uppbyggnad i avvaktan på beslut. [AS skett. Datainspektionen har påpekat för postverket att dess försäljning av adresser är otillåten, varför all försäljning upphört.

Dessa ändringar tillställs riksskatteverket, och därigenom folkbokföringen, samma dag som de blir offentliga. Eftersom det tar viss tid för ändringar att slå igenom, tillåter postverket parallella adresser under sex—tolv månader. Fel kan uppstå vid överföring av ändringar i folkbokföringen från postverket till riksskatteverket. Sedan några år finns därför ett etablerat samarbete mellan postverket och riksskatteverket för att rätta postnummer i folkbokföringen. Syftet med detta arbete är att öka datakvaliteten i registret. Postverket har även för avsikt att senare registrera samtliga postadresser i Sverige. Om detta är förenligt med aktuell lagstiftning på området måste datainspektionen avgöra. Datainspektionen är tillfrågad om tillstånd för den del av adressregistret som gäller definitiva flyttningar. Beslut har ännu ej meddelats från datainspektionen. Postverket ändrar för närvarande ett flertal postnummer; dock sker detta i samarbete med folkbokföringen, och under en övergångsperiod tillåts parallella adresser för att bibehålla datakvaliteten. Avslutningsvis vill jag framföra att det är angeläget att dagens brister i de berörda centrala registren snarast möjligt åtgärdas. Den aviserade omläggningen av folkbokföringssystemet är ett väsentligt steg mot en förbättring, men också andra åtgärder vidtas fortlöpande.

Fru talman! Jag konstaterar att Margitta Edgren gärna vill diskutera utifrån ganska formella utgångspunkter. Jag har respekt för det. Självfallet skall postverket följa de formella reglerna. I den utsträckning som det har begåtts misstag är det viktigt att de korrigeras. Så har uppenbarligen skett i det här fallet. Nu ligger en framställan hos datainspektionen, men datainspektionen har ännu inte svarat på denna framställan, om jag är riktigt underrättad. Frågan om att leverera in riktiga adresser och göra det på rätt sätt kan jag faktiskt inte klara ut. Jag vet inte vad som är rätt eller fel i det här avseendet. Jag utgår ifrån att postverket, som har så stora ekonomiska intressen i att få fram ett korrekt adressregister, också hjälper till att leverera adresserna på det sätt som är ändamålsenligt. Jag kan däremot konstatera att postverket, enligt mina uppgifter, hävdar att man tack vare sin brevbäraroganisation tidigt upptäcker felaktigheter i adresserna vid utdelning av post. Man kan snabbt göra justeringar och adressändringar. De får göras manuellt. Man antecknar i s.k. fastighetsböcker, där brevbärarna själva skriver in förändringar och rättelser. Tack vare den organisationen och det arbetet kan man, enligt postverket, inom verket snabbt rätta felaktiga adresser. Här står uppgift mot uppgift om vem som är duktigast i detta avseende. Jag tycker inte att det är särskilt meningsfullt att vi bråkar om detta här. Posten skall följa regler och förordningar, självklart. Men det måste vara ett gemensamt intresse för Margitta Edgren och mig och för alla i samhället att vi får adressregister som är bra, som är riktiga och som gör att postverket på ett snabbt och rationellt sätt kan fördela posten i landet. Postverket skall inte behöva offra 500 milj.kr. per år på grund av att adresser är felaktiga.
Fru talman! Det är rätt att brevbärarna är de riktiga hjältarna i det här spelet. Om 100 miljoner adresser är fel, vilka kostar 5 kr. styck, rättar brevbärarna över 200 miljoner fel, som annars skulle kosta enorma pengar. Det är vi helt överens om. Det är, som Georg Andersson säger, självklart att det borde vara i postens intresse att det är bra datakvalitet i folkbokföringen och SPAR-registret. Men tänk om det inte är så. Misstanken kan komma att postens affärsstrategi innebär att posten skall vara den enda som har det perfekta registret, att man långsiktigt själv ämnar sälja och konkurrera ut t.ex. SPA R-registret. Det är bara en liten misstanke. Vi är överens om att det inte är så, eller hur? Med det är jag nöjd, för då har ministern tydligt sagt att det långsiktigt inte bör ingå i postverkets verksamhet att också sälja adresser och konkurrera med t.ex. SPAR-registret. Sedan gäller det den sista frågan om igen, om posten har upprättat eller funderar på att upprätta ett personregister. På s. 2 i ministerns svar står det faktiskt i tredje stycket: ”I den mån personregister förekommer hos postverket — — ”. Ja, förekommer det eller förekommer det inte? Det var min avslutande fråga. Har man personregister i dag eller har man det inte? Om man inte har det, tänker man bygga ett sådant?

Fru talman! Per Westerberg har mot bakgrund av vissa uppgifter i press och i skrivelser som kommit in till industridepartementet ställt följande frågor till mig beträffande Förvaltningsaktiebolaget Fortia: 4.

Med anledning av de två första frågorna vill jag anföra följande: Enligt regeringens förslag om inrättandet av Fortia, vilket godtagits av riksdagen, skall bolaget ha som uppgift att förvalta aktier, värdepapper och annan lös egendom. Bolagets verksamhet skall — i likhet med vad som gäller för ett flertal av de förvaltnings och investmentbolag som förekommer på den svenska aktiemarknaden — präglas av en ansvarsfull, långsiktig och aktiv ägarrelation. Vidare skall bl.a. utdelningspolitiken präglas av affärsmässighet och förmögenhetsförvaltningen ske på ett sådant sätt att ägarrollen utövas på ett aktivt sätt och för berörda bolag vitaliserande och berikande sätt. Det angavs särskilt att Fortias styrelse och ledning skall bära huvudansvaret för den framtida placeringspolitiken och förmögenhetsförvaltningen av bolagets kapital. Vidare skall styrelsen formulera en placeringspolitik som balanserar bolagets finansiella risktagande med den rörelserisk som aktieinnehav i underliggande bolag representerar. Jag kan försäkra Per Westerberg att Fortias ledning och styrelse inte fått nya eller kompletterande instruktioner av regeringen som skiljer sig från de som låg till grund för riksdagsbeslutet. Enligt vad jag har erfarit har Fortias styrelse beslutat att de icke-börsnoterade bolagens investeringsbudgetar skall anmälas till och godkännas av Fortias styrelse. Styrelsen i Fortia har vidare beslutat att inrätta en gemensam finansförvaltning. Hur denna finansförvaltning skall utformas och vilka instruktioner som skall gälla för den är för närvarande föremål för en intern dialog mellan Fortia och de ingående bolagen och några beslut är ännu ej tagna i dessa frågor. Som Per Westerberg säkert vet innebär förhållandet mellan Fortia och de ingående bolagen att viktiga beslut om t.ex. inriktningen av investeringarna får mycket stor betydelse bl.a. för Fortias riskexponering och därmed för dess kreditvärdighet m.m. Det är av dessa skäl inte onaturligt att Fortia i sådana avseenden utövar en aktiv ägarfunktion. När det gäller finansförvaltningen, vars inriktning, som jag nämnt, ännu inte är avgjord, finns det säkert vissa fördelar att vid finansieringen kunna utnyttja Fortias finansiella styrka för en gynnsam finansiering för gruppen i dess helhet. Jag har all anledning att utgå från att Fortias ägarfunktion i dessa och andra avseenden utövas och fortsättningsvis kommer att utövas i full överensstämmelse med förutsättningarna för riksdagens nämnda beslut som bl.a. innebär att Fortia skall vara ett förvaltningsbolag vars verksamhet skall präglas av en ansvarsfull, långsiktig och aktiv ägarrelation. När det gäller Per Westerbergs tredje fråga vill jag nämna att det i interpellationen angivna kapitaltillskottet gavs för att LKAB skall kunna göra vissa behövliga nedskrivningar av sina tillgångar. Den kontanta formen valdes för att lösa LKABs likviditetsproblem för år 1982 och för att möjliggöra betalningar av vissa lån .

Per Westerbergs påstående att de ingående bolagens styrelser och ledning skulle ha fått en starkare politisk styrning är felaktigt. Dessa styrelser utses i enlighet med samma principer som tidigare, dvs. det är kompetens och erfarenhet inom relevanta områden som är vägledande för sammansättningen. Jag kan försäkra Per Westerberg att regeringen även fortsättningsvis kommer att vinnlägga sig om att de statliga bolagens styrelser kommer att besättas enligt de angivna principerna om kompetens och erfarenhet.

Fru talman! Bilden av Fortia har skapat en berättigad oro på många håll i landet, inte minst i dotterbolagen, i de regioner som är berörda, alltså där dotterbolagen finns, hos fackliga organisationer och hos en och annan landshövding som är aktiv i dotterbolagen och som dessutom företräder den landsända där den statliga verksamheten är av stor betydelse. Jag tycker att man kan beskriva turerna kring Fortia som en elefants vandring i en porslinsbutik. Vi har skapat mer problem med beslutet att inrätta Fortia än vi har löst problem. Det har skapats låsningar, misstänksamhet och förvirring. Jag anmälde mig till den här debatten i tron att de frågetecken som rests under tiden fram till i dag skulle ha rätats ut. Det svar som industriministern 10 har lämnat innebär inget lugn. Frågetecknen kvarstår, eller har t.o.m. blivit större. I sitt försök att förklara skapar industriministern bara nya dimridåer och reser nya frågor. För industriministern säger i sitt svar att de icke-börsnoterade bolagens investeringsbudgetar skall anmälas till och godkännas av Fortias styrelse. Därmed säger industriministern att vi skall ha dubbelkommando, att vi skall vingklippa de styrelser och ledningar som finns i de ingående bolagen. Detta är inte till för att främja dessa företags utveckling. Jag måste ställa en konkret fråga: Vem har det slutliga avgörandet i investeringsärendet, är det Fortia eller exempelvis LKAB? Om man från LKABs sida i ett aktuellt investeringsärende säger att man inte accepterar Fortias idéer och förslag, vad händer i en sådan situation? Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man med denna konstruktion flyttar pengar som företag i exempelvis Norrbottens län har tjänat ihop under ett antal år, koncentrerar detta kapital och centraliserar besluten över dem. Industriministern säger i svaret bl.a. att ”inriktningen av investeringarna får mycket stor betydelse, bl.a. för Fortias riskexponering och därmed för dess kreditvärdighet”. Då måste jag fråga: Vad innebär det? Innebär det att risken med att investera i en ny huvudnivå i LKAB, eller att investera i en ny pappersmaskin i ASSI, eller att göra någon annan angelägen framtidsinvestering i något av dessa företag kommer att vägas mot risken att investera någon annanstans i landet i något företag? Vem blir segraren och vem blir förloraren i det sammanhanget? Fru talman! Vi hade tidigare Statsföretag AB. Under tiden som Statsföretag AB verkade skapades många problem. Vi har löst en del av dessa problem förstås, så jag skall inte vara alltför kategorisk på den punkten. Jag tycker att erfarenheterna från tiden med Statsföretag AB och den näringspolitik som bedrevs under 60-talet inte får upprepas under 90-talet. Nu skapas ett nytt statsföretag. Därmed för man den statliga industrisektorn tillbaka till 60-talets nivå och 60-talets tankar. Jag tycker att det är fel att angripa 90 talets viktiga investeringar, decentraliseringen och spridningen av besluten på det här sättet. Jag kan, fru talman, bara beklaga regeringens och riksdagsmajoritetens beslut. Jag gör det å mångas vägnar, å centerns, Norrbottens, fackliga organisationers och många andras vägnar som i dag är oroliga för sin framtid.

Fru talman! På grund av att jag inte är föranmäld har jag bara en replik, och det är den som jag nu har fått. Jag skall koncentrera mig på några saker. Rune Molin säger att vi tydligen anser att den statliga verksamheten är bra för framtiden. De företag som det här handlar om i Norrbottens län är viktiga för Norrbottens framtid, men inte därför att de är statliga utan därför att de bedriver verksamhet i Norrbotten och vill utveckla länet. Det finns anledning att studera hur dessa företag skall ägas i framtiden. Det finns inte bara positiva erfarenheter av den statliga företagssektorn i det län som jag kommer ifrån. Jag skall erkänna att det i många fall har behövts statligt ägande när det privata näringslivet har svikit. Det har funnits ett antal exempel på att det privata näringslivet inte har velat ta sitt ansvar, och där har den statliga företagssektorn behövts. Det har vi också framhållit från centerns sida. Det har behövts av regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska skäl. Men nu är det inte det som vi diskuterar utan hur dessa företag skall utvecklas och förvaltas. När de fackliga organisationerna som företrädare för ett län med statlig företagsamhet vänder sig till oss i centern och kraftigt reagerar mot den utveckling som de ser framför sig, har vi lyssnat till deras kritik, eftersom den har sammanfallit med vår. Ambitionen från centerns sida är att slå vakt om de aktuella företagen som företag, låta pengarna stanna i företagen och låta besluten över framtidsinvesteringarna tas i företagen, icke långt ifrån den verksamhet som de bedriver. Det är också av vikt att resa frågan vem som har beställt den nu aktuella inriktningen av Fortias verksamhet. Jag har inte träffat en enda person, varken i LKAB, ASSI eller Ncb eller inom de fackliga organisationerna, som har önskat ett Fortia med den inriktningen. Initiativet härtill kom från industridepartementet under den nuvarande industriministerns ledning och har tagits av honom. Detta tolkar vi som att man vill föra tillbaka industripolitiken till 60-talet. Erfarenheterna och spåren från 60-talet förskräcker faktiskt.

Fru talman! Jag skall be att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Interpellationen avslöjar tydligt att socialdemokratin i sin iver att hålla sig med två olika budskap i energifrågan står kvar vid en energipolitik med oförenliga mål. Birgitta Dahl lovar väljarna att kärnkraftsavvecklingen skall påbörjas så tidigt som möjligt för att inte hota välfärd och sysselsättning. Rune Molin hävdar att avvecklingen inte skall påbörjas förrän det står klart att den inte hotar välfärd och sysselsättning. Det är ett betydande gap mellan dessa budskap. I det propagandablad som Birgitta Dahl har skickat ut, och som är orsaken till min interpellation, står det att avvecklingen av kärnkraften skall vara slutförd senast 2010 och att det förutsätter att avvecklingen påbörjas så tidigt att omställningen hinner genomföras utan allvarliga störningar för energiförsörjningen och sysselsättningen. Fru talman! Det ligger något i detta. Är man så ansvarslös att man utan hänsyn till säkerhetsskäl vill avveckla halva vår kapacitet för elproduktion, måste man börja någon gång. Skall kärnkraften vara avvecklad till 2010, är det ett hot mot välfärd och sysselsättning i sig. Man kan inte vänta med att sättning. Fru talman! Hotet om en avveckling är ett hot mot välfärd och sysselsättning. Statens energiverk visade för några år sedan att avvecklingen av den svenska kärnkraften skulle kosta upp till 150 000 nya arbeten. I en av långtidsutredningens rapporter visas att en avveckling av den svenska kärnkraften tillsammans med skärpta miljökrav är omöjliga att förena med en ekonomisk tillväxt på vad man i utredningen betecknar som ett minimum på 2 90. Statens naturvårdsverk och energiverket visar i en gemensam studie på de befängda konsekvenserna för antingen miljön eller ekonomin om man avvecklar kärnkraften. Fru talman! Dessa studier handlar inte om avveckling av två reaktorer 1995 och 1996, utan om hela den stora avvecklingen. Därför kan inte Rune Molin gå bakom påståenden att avvecklingen skall påbörjas först när den är förenlig med hänsyn till välfärd och sysselsättning om man inte är beredd att ge upp årtalsfixeringen vid 2010. Vill han ha någon trovärdighet kvar, skall han inte försöka inbilla någon att ett utgiftsprogram på 3,8 miljarder kronor under de kommande fem åren kan trolla bort effekterna av en kärnkraftsavveckling för vår miljö och ekonomi. Med anledning av Molins svar i dag måste frågan ställas: Står Rune Molin och regeringen fast vid att kärnkraften skall vara avvecklad senast 2010 även om den, som alla studier vi har tillgång till visar, inte är förenlig med välfärd, sysselsättning och miljö? Håller Rune Molin med Birgitta Dahl om att denna avveckling skall påbörjas så tidigt som möjligt eller vill han att den skall inledas så sent som möjligt? Anser Rune Molin kanske att det är möjligt att göra hela denna befängda avveckling under ett enda år, år 2010? Fru talman! En avveckling av den svenska kärnkraften kommer att skada det svenska samhället. Redan i dag ser vi en stigande arbetslöshet, som bl.a. beror på den osäkerhet som socialdemokratin har skapat kring energiförsörjningen. Under 1990-talet handlar den stora utmaningen om att på nytt göra Sverige till ett framtidsland för industri. Det gör man inte om avvecklingshotet vilar över industrins investeringar, ej heller om energipolitiken syftar till att begränsa vår elanvändning så mycket som möjligt. En industri ell expansion kommer nämligen att kräva mer el. En ekonomisk tillväxt på 2-3 Jo kommer att omöjliggöras av en politik som syftar till att minska eller hålla tillbaka användningen av el. Det Rune Molin i andra sammanhang — när han förordar en tillväxtpolitik — säger sig vilja uppnå motverkas av den energipolitik som han här i kammaren redovisar. I själva verket, fru talman, befinner sig Rune Molin i samma moraliska situation som Kjell-Olof Feldt enligt vad han skriver i sina memoarer uppenbarligen gjorde när han 1988 tvingades att ge väljarna en falsk bild av svensk ekonomi. Rune Molin bör här i dag ge besked i frågan, om han med hedern i behåll kan hävda att den svenska kärnkraften över huvud taget kan ersättas av vindkraft och biobränslen fram till 2010. Menar Rune Molin på fullt allvar att svensk industri kommer att få tillgång till billig el om kärnkraften ersätts med vindkraft och biobränslen? I så fall bedriver svensk socialdemokrati en energipolitik som kommer att ge Sverige en fortsatt växande arbetslöshet, med de svårigheter som det innebär för en industriell återhämtning i Sverige. Det är ett stort personligt ansvar som Rune Molin tar på sig om han inte kan ge bättre besked än i dagens svar.

Fru talman! Frontlinjerna är väl utomordentligt klara i den här frågan. Vi moderater vet vad det är för energipolitik som vi anser skall föras i Sverige. Den politiken går vi till val på. Men industriministern har icke här i kammaren kunnat ge besked om han på fullt allvar tror att den svenska kärnkraften kan ersättas med vindkraft och biobränslen fram till år 2010. I stället har han sagt att oavsett om det har visat sig vara möjligt eller icke, står han och socialdemokraterna fast vid att kärnkraften skall vara avvecklad till 2010. Oavsett om det är förenligt med välfärd och sysselsättning. Avvecklingen är inte förenlig med välfärd och sysselsättning, och detta har även utredning efter utredning visat. Det besked som Rune Molin här har lämnat svensk industri och svenska folket är att ni av inre partitaktiska bekymmer skall stå fast vid en årtalsfixering som visar sig vara felaktig och omoralisk när den förde fram till 95—96. Där ställde ni ut löften som verkligheten tvingade er att krypa ifrån. Samtidigt attackerade ni oss för att vi kritiserade dessa löften. Nu gör Rune Molin samma sak som Birgitta Dahl gjorde. Han säger att år 2010 står fast, men han gav, fru talman, icke någon bedömning om han på fullt allvar tror att vindkraft och biobränslen kommer att kunna ersätta kärnkraften fram till denna tidpunkt. Det innebär att det inte finns någon energipolitik under Rune Molins ledning. Säg inte att trepartiöverenskommelsen har skapat någon klarhet. Det enda ni har skapat någon klarhet om är att ni skall ha ett offentligt utgiftsprogram på 3,8 miljarder för att stimulera elhushållning och framväxt av bioenergi. Det har ingenting med kärnkraften att göra. Där vet vi att ni tre partiet står för fundamentalt skilda linjer. Roland Larsson talar här om Tjernobyl och jämför det med den svenska kärnkraften. Då kan jag inte begripa varför man inte kräver att den skall avvecklas omedelbart. Det är det enda moraliskt hållbara om man har den utgångspunkten som han har. Folkpartiet anser att man förmodligen inte kommer att klara av kärnkraftsavvecklingen fram till år 2010. Rune Molin säger att man står fast vid 2010. Vad är förklaringen till den energipolitiken? Det finns ingenting i denna energipolitik som ger någon som helst vägledning om vad vi skall ha för energiförsörjning under de kommande nästan 20 åren. Det kommer däremot att ge kortsiktiga konsekvenser för svensk industri. Det kommer att motverka en utveckling av den befintliga kärnkraften. Där vet vi i dag att vi skulle kunna få ut betydligt mer energi till förmån för miljön och ekonomin.

Fru talman! Min uppfattning är att vi kan skaffa den ersättningsproduktion av el som tillsammans med sparande behövs för att klara av att avveckla kärnkraften till år 2010. Det krävs mycket utvecklingsarbete innan vi kommer dit. När det gäller biobränslena måste vi t.ex. få fram biogasproduktion för att öka effektiviteten i elproduktionen. Det krävs även en utveckling av vindkraftsproduktionen, innan det blir ekonomiskt möjligt. Vi behöver dessutom ett omfattande sparande av el. Det finns också olika undersökningar som visar att den potentialen är betydligt större än vad vi tidigare har föreställt oss. Jag utesluter inte heller, som jag sade i svaret, att vi kan behöva använda andra miljöacceptabla energislag för att klara produktionen av el. Om vi kommer att klara det här beror naturligtvis på vilken politik som kommer att föras, om tillräckliga insatser kommer att sättas in för att få till stånd den här utvecklingen av de förnybara elproduktionsanläggningarna. Skulle vi i slutet av 2010-talet komma i en situation där vi får svårigheter att klara ekonomin och välfärden får vi ta ställning till den situationen då. Då är det väl andra generationer som skall göra det, men vår inriktning är att vi skall klara detta. Vi vill ställa om energisystemet av de skäl som jag var inne på. Sanningen för moderaterna är att ni står fullständigt isolerade. Ni har ingen som stöder er linje i riksdagen annat än moderater. Vad blir det för trovärdighet i en sådan politik? Vad är det för regeringspolitik ni skall föra? Skall ni gå ut och slå blå dunster i svenska folket och säga att ni kan genomföra er politik här i riksdagen om ni skulle hamna i regeringsställning? Klara ut vad ert alternativ är. Ni kan väl inte vara så fullständigt oansvariga att ni bara räknar med er politik i en borgerlig regering. Ni måste väl räkna med de andra partier också. Vad är det för politik som ni står för? Det skulle vara intressant att veta hur ni resonerar. Jag förstår att jag inte får något svar på det här. Jag får ingen redovisning av era synpunkter, men vi får ju en energipolitisk genomgång här i riksdagen när utskottsbehandlingen av energipropositionen är klar. Då får vi väl se hur frontlinjerna går inför valet och vad ni har för stöd för er politik. Det skall bli intressant att se hur de andra borgerliga partierna ställer sig i det sammanhanget. Vi skall fullfölja den energipolitik som svenska folket gav oss i uppdrag att fullfölja 1980. Det är en ganska kärv och besvärlig politik, men vi skall göra det och även skapa förutsättningar för den svenska industrin och det svenska näringslivet över huvud taget att planera för framtiden. Det har vi gjort genom den här överenskommelsen. Det finns åtskilliga vittnesbörd om detta från både näringsliv och olika politiska håll. Får jag ett litet svar på: Vad blir det för politik i energifrågan efter den 15 september om moderaterna skulle hamna i regeringsställning?

Fru talman! Det är intressant att när jag försöker föra en diskussion om den politiska saken i denna fråga flyr Rune Molin precis som Birgitta Dahl gjorde. Han kastar ur sig olika påståenden om vad som skulle kunna vara möjligt. Klokt nog undviker Rune Molin ordet ”oåterkalleligt”. Han gör det hela tiden till ett slags positionsdebatt här i kammaren, men det handlar inte om vad som är en förnuftig energipolitik. Har man som inledande ansats när man diskuterar energipolitiken att man inte skall ha sin grund i vad som är förnuft och vad som krävs av verkligheten, då hamnar man i den typen av besynnerliga politiska positioner som den svenska socialdemokratin har råkat ut för i hela energipolitiken. Från att skälla på den borgerliga regeringen för att man inte tillräckligt snabbt satte i gång de senaste, eller sista, reaktorerna till att byta ståndpunkt, till att förvärra denna genom att uttala sig att 95—96 var oåterkalleligt, till att bryta mot detta och till att nu här i dag icke kunna ge besked om vad det är för energiförsörjning som skall göra det möjligt med en avveckling till år 2010. Det är för min del mycket enkelt att svara på vad en ny regering, som jag hoppas skall komma, skall föra för politik. Det är vad Rune Molin kan läsa om i bl.a. det sexpunktsprogram som Carl Bildt och Bengt Westerberg har redovisat. Där säger man klart i från att det inte är aktuellt med någon avveckling under de kommande mandatperioderna. Birgitta Dahl säger att den skall påbörjas så tidigt som möjligt, och Rune Molin säger så sent som möjligt. Nu säger han att har vi kommit en bit in på 2010-talet och upptäcker att det inte går, då får vi väl se. Men då är det ju för sent.

Ny industri skall kunna använda nya tekniska processer, men det besked som Rune Molin ger är att han med hjälp av vindkraft och biobränslen skall ge svensk industri låga elpriser. Det beskedet, fru talman, är värt lika mycket som de besked tidigare socialdemokratiska energiministrar har lämnat denna kammare.

Herr talman! Jag har ställt två frågor. En ställde jag för länge sedan. Men påsk har kommit emellan osv. Jag är inte nöjd med det svar jag har fått. I de nya språklagarna finns det inte någon förbättring jämfört med tidigare. Man har talat sitt eget språk hemma i köket tidigare också. Man får alltså fortfarande inte skriva språket. Nu har det satts upp straffsatser för användning av det kurdiska språket. De är fixerade, och det kan vara fråga om flera hundra års fängelse. Tryckerier har fått stänga. Det har alltså inte hänt så mycket som det låter i det här ordsvallet. Det låter lovande med en amnesty. Vi får vänta och se hur det blir med den saken. Jag har ännu inte sett något bevis för demokratiseringen i Turkiet. Men det är det svar vi har fått på alla frågor och i alla betänkanden sedan jag kom in i riksdagen. Demokratiseringen finns på papperet, men den tillämpas inte i verkligheten. I stället stiftades den 9 april förra året krigslagar för Kurdistan. De är inte upphävda än. Jag har naturligtvis också några frågor om Irak. Det finns några punkter som jag tycker att det är viktigt att man tar hänsyn till. Bl.a. gäller det att den turkiska gränsen skall öppnas och att flyktingar skall släppas in. Det har i och för sig påbörjats. Men flyktingarna hålls fortfarande tillbaka med hugg och slag i bergen. Det känner alla till. Internationell och nationell hjälp skall ges. Tack för att Sverige ställer upp -- även i fortsättningen. Det är nödvändigt. Jag uppskattar mycket löftet från utrikesministern att politiska aktiviteter skall tas till. Det är nödvändigt för en lösning av problemen. Det gäller en akut hjälp just nu. Jag vill att Sverige skall ta emot kurdiska flyktingar på ett annat sätt än vad som har gjorts tidigare. Det skall kunna ske utan att behöva kräva papper, pass osv.
Herr talman! Det här skulle egentligen ha varit en interpellationsdebatt. Det är så oerhört många detaljer som behöver penetreras. Vi kanske har möjlighet att få återkomma. Kurderna i Irak har utsatts för sin kanske värsta katastrof någonsin. Kurderna har alltid varit fredens förlorare. Vi har t.ex. gränsöverenskommelsen i Irak 1975. Vidare har vi 1988 efter kriget mellan Iran och Irak, då en gasmassaker på människor i Halabfa ägde rum. Nu efter kriget mellan Irak och Kuwait har kurderna återigen blivit fredens förlorare. De FN-resolutioner som har tagits är välkomna. Inte minst är det viktigt att internationellt slå fast att brott mot mänskliga rättigheter, som verkligen har skett i det här fallet, också är brott mot folkrätten. Det kommer inte att kunna skapas någon fred i Mellanöstern utan en långsiktig och stabil lösning för kurderna. Det skulle hjälpa om det blev demokrati i Irak och en del andra länder. Framför allt måste världssamfundet ta ansvar för att det blir en politisk lösning som garanterar kurderna mänskliga rättigheter och autonomi. Jag noterar att regeringen nu med kraft fördömer regimen i Irak och övergreppen där. Regeringen säger sig nu vara beredd att ta initiativ i FN för att få en stabil politisk lösning. Jag tycker bara att det är beklagligt att det skall behöva ta regeringen nästan två veckor att komma med sådana uttalanden. Under hela den första veckan var det mycket stor oro i det kurdiska lägret i Sverige. Man undrade om Sverige skulle bidra över huvud taget och om man hade någon vänskap att räkna med hos den svenska regeringen. Som utrikesministern säger är hjälpen välkommen, men den kommer sent. Det är först nu i dagarna som två Herkulesplan lyfter med humanitär hjälp. Andra länder har haft plan i luften sedan en vecka tillbaka. Det reser frågan om framtida internationell katastrofberedskap. Vad har regeringen för avsikt att ta för initiativ till en politisk lösning för kurderna? Vilka konkreta förslag avser man att väcka i FN?

Herr talman! Jag vill också tacka utrikesministern för det utförliga svaret på min fråga och andras frågor. Jag tycker att svaret innehåller en rad mycket bra markeringar. Jag vill också gärna säga att jag tycker att det bistånd som nu har kommit i gång är bra och att det har en bra omfattning, även om säkert ännu mera kan göras. Det är bara synd att det tog så lång tid innan det kom till stånd. Jag får väl erkänna att jag fortfarande har mycket svårt att förstå det intelligenta i att ta hem fältsjukhusen i stället för att sätta in dem i det här området. Även om en del av läkarna skulle vara överkvalificerade, tror jag att de mycket väl skulle kunna klara av de uppgifter som finns. Vi vet att det hade behövts ordentliga insatser. Min fråga gällde mera det långsiktiga perspektivet. Det här är bara ett i en lång eländig rad av folkmordsförsök som olika Bagdadregimer under historiens lopp har riktat mot den kurdiska befolkningen. Även om vi lyckas lösa den akuta krisen kvarstår hotet mot den kurdiska befolkningens överlevnad. Det är därför viktigt att man hittar en långsiktig lösning, som måste bygga på att kurderna får ett självstyre i Kurdistan och internationella garantier i någon form, t.ex. genom en mer långsiktig FN-närvaro i området, mot attacker från Bagdadregimens sida. Utrikesministern rör vid den här frågan med ganska lätt hand. En frizon är, som jag ser det, snarast en mera kortsiktig lösning för att klara den akuta situationen. Hur ser den svenska regeringens uppfattning om den långsiktiga lösningen ut? Är den svenska regeringen beredd att i FN verka för en lösning som innebär ett kurdiskt självstyre och internationella garantier mot nya övergrepp mot den kurdiska befolkningen?
Herr talman! Jag vill börja med att tacka utrikesministern för svaret. Den akuta situation som kurderna i Irak just nu befinner sig i har upprört oss alla. Det är mycket välkommet att regeringen har tagit krafttag och att det har skickats generös humanitär hjälp till området. Den akuta situationen får emellertid inte skymma behovet av en långsiktig lösning av kurdernas situation. Utrikesministern har också antytt att Sverige är beredd att medverka till en sådan. Jag tycker nog ändå att det andas något av passivitet. I svaret sägs att varje initiativ som kan leda till en faktisk förbättring av kurdernas situation är värt att noga studeras. Jag skulle önska att Sverige kunde ta initiativ till förslag som kunde förbättra kurdernas situation -- inte bara kurdernas situation i Irak utan kurdernas situation i samtliga de länder där de bor i dag och där de har det svårt. Kurderna har själva gett upp tanken på en egen nation. Det problemet behöver vi således inte tampas med. Kurderna är värda mera än en anständig behandling, som man kan tillerkänna ett minoritetsfolk. Det handlar om 20 miljoner människor. Det är förvisso minoriteter, men mycket stora sådana i de länder där de finns. Det borde vara naturligt för företrädare för en socialdemokratisk regering att i FN kräva alla människors lika rätt och lika värde och att också på något sätt ta initiativ till självbestämmande för kurderna där de bor. En säkerhetszon är intressant som ett första steg, men man bör gå vidare. Kan man hoppas på att Sverige kan driva frågan om en internationell konferens om kurdernas situation i FN?

Herr talman! Jag fick inget svar på frågan om vi har gett något erbjudande om att vi skulle kunna bidra med sjukvårdshjälp. I folkmordskonventionen, artikel 8, står att envar fördragsslutande part äger hemställa till vederbörande organ inom Förenta nationerna, osv. Är det av den anledningen att Sverige självt måste ta initiativ som utrikesministern inte svarar på frågan om folkmorden och folkmordskonventionen? Det kommer att bli en frizon i söder, enligt vad jag förstår. En frizon i norr vore också välkommen i den akuta fasen. Båda dessa frizoner tillhör emellertid den akuta fasen, och en mer långtgående och tillfredsställande lösning måste naturligtvis komma till stånd. Många har ställt frågan om vilka initiativ och vilket ställningstagande Sverige kommer med i frågan.

Herr talman! Återigen tackar jag utrikesministern för det goda och utförliga svaret. Nu är det väl gjort från alla håll och kanter. Alla de irakiska kurder som trängs i gränstrakterna mellan Irak, Turkiet och Iran kommer egentligen bara ur askan i elden på lång sikt. För dessa kurder kan den situation som de turkiska kurderna har, även om denna i dagsläget är något bättre, inte på sikt vara någon lösning.
Vartefter de kommunistiska regimerna i Östeuropa kollapsat har hoppet ökat om att ett mirakel skall inträffa också i Cuba. Både i och utanför republiken finns kubanska MR-grupper och demokratigrupper som hoppas att mer än 30 år av kommunistisk diktatur skall övergå i en folkvald, demokratisk ledning.
Det är absolut inget som kan tillgodose deras rättmätiga krav. Turkiets regering erkänner kurderna i Irak, men inte sina egna turkiska kurder. De existerar inte. De kallas för bergsturkar.
Med fredliga medel vill man nå en förändring liknande den i Polen och Demokratiska Plattformen. ''Plattformen'', som har sin bas i Madrid med förgreningar in i Cuba, är en partiövergripande organisation bestående av konservativa, liberaler, socialdemokrater och kristdemokrater.
Om man låter ett antal irakiska kurder komma in i landet, kommer de också att bli bergsturkar och förmodligen behandlas som sådana. Det vore bra om man kunde få en uppföljning av vad som händer med dessa kurdiska flyktingar som också fortsätter i Turkiet.
Är den svenska regeringen beredd att ge politiskt och moraliskt stöd till den framväxande kubanska demokratirörelsen, Den Demokratiska Plattformen?
Jag ser fram emot den reaktion som vi kan få från utrikesministern efter generalsekreterarens rapport.

Herr talman! Jag ber verkligen att få tacka utrikesministern för det fina svaret. I Cuba är det tyvärr många i dag som fortfarande betraktar Sverige som Castroregimens främsta bundsförvanter. Jag delar utrikesministerns beskrivning av att förändringarna måste komma inifrån Cuba, precis som de har gjort i Polen och Tjeckoslovakien, och inte genom konfrontation med supermakterna eller mellan supermakterna. Diktatorns järngrepp hårdnar emellertid vartefter tömmarna släpper i Östeuropa. Den katastrofala ekonomin gör just nu livet mycket svårt för kubanerna. Sovjet sviktar i sitt stöd, och EG-länderna har avbrutit sitt bistånd. Cuba är långt ifrån det under av social rättvisa som man gärna har velat måla upp inför omvärlden. Det enda man kan säga är att orättvisorna är väldigt jämnt fördelade. Röda korset, Amnesty och FN har flera gånger påtalat Cubas brott mot mänskliga rättigheter, men Fidel Castro betraktar alla oliktänkande som revolutionens fiender, och han vill inte höra talas om några förändringar i demokratisk riktning. Fidel Castro genom att vi avbryter vårt bistånd till Cuba? Det skulle uppfattas som ett moraliskt stöd och uppskattas av dem som kämpar för ett Cuba Libre i verklig mening.

Herr talman! Jag tror precis tvärtom. Det enda som Fidel Castro förstår är nästan handgripliga besked. Jag menar inte att man plötsligt skall avbryta biståndet utan ge dessa signaler. Utrikesministern är säkerligen väl medveten om, inte minst genom kabinettssekreterarens täta besök i Cuba, att vårt bistånd inte används på det sätt som vi hade tänkt. Framför allt kommer det rakt inte det cubanska folket till del.

Herr talman! Efter föregående talare blir det svårt att uttala ett riktigt bra tack -- jag säger tusen tack, herr utrikesminister för ett som jag trots allt tycker väl optimistiskt svar. Frågan är nu en månad gammal, men trots det är den fortfarande högaktuell. Jag vill hävda att situationen inte är under kontroll. Enligt de uppgifter jag senast i dag har inhämtat är så inte fallet. I skuggan av kurdernas situation tycker jag att det är angeläget att vi fortsätter att peka på palestinernas situation i det här området. Orsakerna till palestinernas situation är naturligtvis flera. En orsak är PLOs agerande under konflikten. Det har emellertid alltid funnits spänningar mellan kuwaitierna och palestinierna. Detta legitimerar naturligtvis inte den blodsspillan som har skett och som fortfarande sker. Enligt Middle East Watch har trettio personer dödats. Enligt rapporter i palestinsk material är det 200 à 300 människor som har dödats, och enligt uppgifter från internationella organisationer, bl.a. Röda korset i dag, skulle det röra sig om 1 000 dödade och svårt torterade personer. Dessutom har tusentals blivit väldigt illa behandlade och arresterade. Oavsett vilka uppgifter som är sanna finns det all anledning att ta detta problem på största allvar. Därför måste världssamfundet på olika sätt agera. Jag anser att världssamfundet inte har tagit sitt fulla ansvar i just den här situationen. Jag känner inte heller igen beskrivningen av UNRWAs situation. Den verkar kanske också något optimistisk, även om jag för min del har stor tilltro till UNWRAs verksamhet. Jag undrar därför om Sverige på något sätt kan ytterligare aktualisera den här frågan för att man skall, så långt det är möjligt, få garantier för palestiniernas säkerhet i området.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

Det är angeläget med ett gemensamt agerande från alla partiers sida och naturligtvis från världssamfundets sida. Jag vill avslutningsvis fråga hur utrikesministern bedömer möjligheterna till ett gemensamt agerande från svensk sida och vad han har för förhoppningar på Bakers förestående andra resa till området.